Fru talman! Det är intressant att det är just Grethe Lundblad som i den här debattomgången skall svara när det gäller den socialdemokratiska politiken och de socialdemokratiska förslagen. Grethe Lundblad sade att det på 1970-talet var svårare att driva miljöpolitiken framåt med de bromsklossar som då fanns i politiken. Det är mycket märkligt! Jag vill anföra ett exempel som har koppling till dioxin; Grethe Lundblad har dessutom raljerat med och ironiserat över att centern och vpk vill gå längre när det gäller dioxinfrågan, som om vi inte skulle ha täckning för det. På 1970-talet fanns det en hel rad undersökningar och utredningar här i landet som skulle utröna om det skulle användas fler och fler skogsgifter, som t.ex. dioxinblandade hormoslyr, eller om man skulle gå en annan väg. Vpk agerade därvid mycket konsekvent; i olika fullmäktigeförsamlingar drev vi, för att skydda kommuninvånare och miljö, kravet att hormoslyret skulle stoppas. Vidare drev vi det kravet i de miljögrupper där vi fanns med som medlemmar. Själv var jag med i Marks miljövårdsgrupp, där vi t.o.m. tvingades ta steget att ockupera skog: Pensionärer, arbetslösa och s.k. hemmafruar fanns ute i skogsmarken för att med sina egna kroppar skydda den mot giftbesprutningsplanen och deras giftlaster. Vi förhånades väldeliga av sådana manspersoner som Valfrid Paulsson. Enligt dem visste vi inte vad vi talade om när vi ville stoppa hormoslyr, som innehöll dioxin. Men jag kan garantera att vi hade lagt ned många timmars arbete på att studera miljölagstiftningen och hur den skulle kunna användas — på den punkten hade socialdemokraterna lovat guld och gröna skogar; den räckte inte alls till. Eller också hade myndigheterna brutit mot den lagstiftningen, Grethe Lundblad, när man lät giftplanen gå loss. Vi försökte vidare få kontakt med så många forskare som möjligt och läsa rapporter för att se vad som hade hänt i andra delar av världen. Vi var helt övertygade om att dioxin och hormoslyr skulle stoppas. Grethe Lundblad satt på den tiden tillsammans med en partikamrat till mig i en statlig utredning, där Grethe Lundblad föreslog att man skulle använda mer gifter i skogen! Vi visste då att dioxin borde stoppas. Grethe Lundblad vet det i dag. Men hon vet inte riktigt hur hon skall bära sig åt. Det behövs inga fler utredningar — vi kan börja med att avveckla alla sopförbränningsanläggningar, som också utvecklar dioxin, Grethe Lundblad!

Fru talman! Grethe Lundblad säger att hon hoppas att alla ställer upp på alla de positiva förslag som har ställts i miljöpropositionen. Jag hoppades att socialdemokraterna skulle kunna ställa upp på de ännu positivare förslag som finns i reservationerna! Det skulle också vara ett sätt att föra miljöpolitiken framåt. Margareta Winberg sade tidigare att socialdemokraterna hade putsat backspegeln. Men uppenbarligen hade inte Grethe Lundblad gjort det riktigt. När hon beskrev utvecklingen av kalkningspengarna sade hon att den borgerliga regeringen i sin sista budgetproposition anslog 40 milj.kr. till kalkning. Det var ju en försöksverksamhet som pågick då, och utvärderingen av den gav det försurningsprogram som den borgerliga regeringen lade fram och som socialdemokraterna sedan har administrerat. Sedan sade Grethe Lundblad att i dag finns det 200 milj.kr., men jag har tittat i budgeten och där står det 163 miljoner, och där har vi då från centerpartiet ett förslag på ytterligare 39 miljoner. Så ser det ut. Sedan frågade Grethe Lundblad hur skogen i Västsverige skulle se ut om vi hade en centerregering. Jo, den skulle uppenbarligen må mycket bättre. Vi skulle börja med vitaliseringskalkning. Vi skulle ta upp överläggningar med Danmark, varifrån det kommer mycket kväveoxider och mycket ozon som är skadligt för våra träd. Vi skulle få en luftvårdsfond som skulle minska svavelutsläppen. Vi skulle få övriga internationella åtgärder som skulle förbättra miljön, och vi skulle få en ny trafikpolitik som skulle innebära mindre utsläpp av kväveoxider. Grethe Lundblad pratade också om miljöpartierna, och det var väl oss hon menade då, förstår jag. Vi tackar för det erkännandet. Men hon tycker att vi för en demonstrationspolitik när vi kräver restriktivare hållning i fråga om utsläpp av koldioxid, begränsning av utsläppen från koleldningar. När man inte får förståelse för sina idéer, måste man komma med andra förslag, och sedan må det uppfattas som demonstration eller inte. Det är väl i och för sig en demonstration, och det trodde jag inte att socialdemokraterna hade mycket emot, för det ligger väl i den socialdemokratiska idén att man skall kunna demonstrera. Grethe Lundblad sade att under 70-talet var det inte så lätt att driva en politik som var bra, eftersom det fanns så många bromsklossar. Socialdemokraterna hade ju makten då och kunde ställa förslag. Jag fick inget svar av Grethe Lundblad om miljöorganisationerna. Det var femte gången och nu är det sjätte gången frågan ställs. Jag hoppas att vi kan få svar.

Fru talman! Jag tycker att Grethe Lundblad ger en felaktig beskrivning när hon säger att moderaterna varit motståndare till avgasrening på bilar. Det är väl egentligen vi som tagit initiativet och drivit frågorna. Det var vi som tog initiativet till en frivillig katalytisk rening innan lagen trätt i kraft, och den har visat sig lyckad. Jag tror att det var Lars Ernestam som nämnde att 87 20 av bilarna frivilligt har försetts med katalytisk rening. Vår tro på människorna har inte kommit på skam i det fallet åtminstone. Vi går också längre när det gäller katalytisk rening av begagnade bilar, men det finner socialdemokraterna inte särskilt värdefullt, och det beklagar vi. Grethe Lundblad säger också att Skåne bör förklaras som naturskyddsområde. Nästan var och en tycker att det område där man själv bor bör göras till naturskyddsområde. Där jag bor är det likadant. Jag bara beklagar att länsstyrelsens naturvårdsenhet, som skulle hjälpa oss, praktiskt taget enbart sysslar med att tillskapa naturvårdsområden. Det räddar inte miljön, och det räddar inte landskapet. När det sedan gäller luftföroreningarna har de borgerliga partierna ett längre gående krav på begränsning av utsläppen vid kolförbränning. Vi vill dämpa användningen av kol, därför att kolet också innehåller tungmetaller. Anslaget till kalkning av sjöar har vi prutat på därför att det finns ganska mycket reserverade medel och jordbrukets pengar skall användas för den här kalkningen. Så några ord om Nordsjökommissionen. Det finns kommissioner säger Grethe Lundblad. Vi hade självfallet inte för avsikt att få till stånd en kommission som inte gör mycket mer än de kommissioner som finns i dag. Vår avsikt är att få till stånd en effektiv kommission som verkligen kunde ta itu med de länder som har problem och de länder som gör stora utsläpp. Vi hörde i nyheterna i morse att nu åker man ner och dumpar utanför Nigeria. Vi hörde också att EG har köpt eller hyrt ett område i Guinea-Bissau där det skall läggas gifter och avfall. Det finns mycket att göra på internationell nivå. Slutligen vill jag också säga att vi glömmer inte kemin, Grethe Lundblad. Den ingår i tekniken.

Fru talman! Grethe Lundblad nämnde med anledning av miljökatastrofen i Västerhavet det dagsaktuella beslutet från miljödepartementet, som hon uttryckte sig — det var ju trevligt att vi är på väg att få ett miljödepartement. Men vad vi efterlyser är också långsiktiga konkreta åtgärder. Det låter i Grethe Lundblads mun som om det vore formfrågor det vi kommer med. Men faktum är ju att det handlar också om värdefulla signaler till allmänheten. Därför måste det tydligen återupprepas: Hur kan socialdemokraterna motsätta sig att Kattegatt omedelbart förklaras som miljöskyddsområde? Hur kan socialdemokraterna motsätta sig inrättandet av en Nordsjökom Prot. 1987/88:134 mission, när vi nu ser vad som har hänt i Västerhavet? 6 juni 1988 Hur kan socialdemokraterna motsätta sig ett totalförbud mot PCB, när vi ser vad miljögifter kan åstadkomma för katastrofer? Dessa frågor är icke besvarade med att det skulle vara fråga om några formella krumelurer. Så till de nordiska frågorna. Var inte så blygsam, Grethe Lundblad! Jag ger gärna en eloge för det förslag som Grethe Lundblad har väckt i Nordiska rådet. Men när vi nu är överens, kan vi då inte få ett löfte om att den socialdemokratiska regeringen skall göra sitt yttersta för att biträda mittenförslaget om en extra session i höst med Nordiska rådet om just miljön?

De nordiska länderna har emellertid en tradition av samarbete på flera olika samhällsområden. Som miljöoch energiministern anför pågår även inom miljöområdet ett aktivt samarbete länderna emellan. Det nordiska samarbetsprogram som är under utarbetande liksom beslutet om en nordisk plan mot havsföroreningar bör enligt utskottet medföra att detta samarbete i en nära framtid blir än mer utvecklat och konkret. Det finns givetvis ingen anledning att i avvaktan på detta arbete avstå från att använda de möjligheter miljöskyddskonventionen redan ger. Enligt riksdagens mening är det naturligt att konsultationer av det slag motionen åsyftar kommer till stånd i första hand när ny miljöstörande verksamhet som bedöms få en betydande inverkan på svenskt territorium är aktuell. Som anförs i motionen bör också åtgärder mot redan tillåtna utsläpp övervägas samtidigt som Sverige bör visa lyhördhet mot liknande krav från de andra nordiska länderna.
Herr talman! Grethe Lundblad vände sig mot det inlägg jag gjorde tidigare kring bilavgasfrågorna och sade att folkpartiet hade försenat behandlingen av dessa. Jag förstår inte var Grethe Lundblad har hittat det argumentet. Det var under de tidigare regeringarnas tid som bilavgaskommittén tillsattes, och folkpartiregeringen tillsatte också en utredning om blyfri bensin. Utredningen var klar och låg i regeringens byrålåda när socialdemokraterna kom till makten. Men det hände ingenting. Det tog många år innan vi fick förslaget om avgasrening, och först i dag har vi ju fått förslaget om åtgärder för de tyngre bilarna. Så det argumentet håller inte, Grethe Lundblad. Och så ställer jag för åttonde gången frågan: Vad är det för fel att 75 miljöorganisationerna ges samma rätt att överklaga miljöställningstaganden som de fackliga organisationerna har? Den frågan har ställts gång på gång i debatten i dag. Det skall bli intressant att se om någon av socialdemokraterna kan ge ett svar.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte svarade förra gången om miljöorganisationerna, men jag hade redan överskridit min tid med tre minuter och vågade inte fresta talmannens tålamod ytterligare. Orsaken till att man inte tog upp förslaget i miljöpropositionen var att förslaget fått övervägande negativ remisskritik. Det är inte ovanligt att ett förslag inte tas upp därför att det vid remissbehandling får övervägande negativ kritik. När det gäller tillståndsärenden inbjuder koncessionsnämnden människor som bor på orten till förhören. Alla enskilda som berörs av ett beslut blir speciellt kallade till sådana tillståndsförhandlingar. Jag har själv varit med om hur i Höganäs enskilda personer har fått miljöorganisationernas sakliga stöd i sådana frågor. Även vid Barsebäck hände det att en enskild person, som var berörd av domstolsbeslut om miljöstörningar fick hjälp av miljöorganisationerna. Det tycker jag är utmärkt. Även om inte denna gång miljöorganisationerna får klagorätt — och det beror alltså på den negativa remisskritiken — har miljöministern i propositionen sagt att hon är positiv till att alla myndigheter är så öppna som möjligt i förhållande till miljöorganisationerna. När det gäller avgasfrågorna har jag en klar erfarenhet av att vi socialdemokrater före 1979 gjorde flera påstötningar hos de borgerliga partierna i regeringen för att få till stånd åtgärder mot bilavgaserna. Men det var inte möjligt att få några. 1979, när utskottet skulle behandla frågan, var också de borgerliga partierna emot åtgärder. Men när förskolebarnen och deras föräldrar från Stockholm demonstrerade utanför riksdagshuset på Sergels torg, beslöt man ändå tillsammans att gå in för att begära ett aktionsprogram mot luftföroreningarna. Men de borgerliga blev inte färdiga. Som Ernestam själv påpekade låg handlingarna kvar i skrivbordslådan i regeringskansliet, när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Därför fick vi också något år efteråt en ny avgaslag. Lennart Brunander talar om att en luftvårdsfond skulle minska svavelutsläppen. Jag menar att Sverige inte ensamt kan bilda en internationell luftvårdsfond. Miljöministern har på flera håll i Europa tagit upp frågan utan att få stöd för den. Vi måste fortsätta strävandena att få till stånd en internationell fond, men Sverige kan inte ensam klara det. Jag tycker Jens Erikssons intresse för havsföroreningsfrågorna är utmärkt. Jag hoppas att han, liksom socialdemokraterna, vill fortsätta kampen för renare hav.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa två övergripande frågor till Grethe Lundblad, annars kanske hon helt förbigår dem med tystnad: Inser Grethe Lundblad att det är den allt starkare miljöopinionens förtjänst att det nu ändå tas vissa steg i positiv riktning? Inser Grethe Lundblad att det arbete som skedde bl.a. under 1970-talet, när miljöorganisationerna växte sig starkare och en rad lokala grupper växte upp, har haft en reell betydelse bl.a. när det gäller besluten om hormoslyr och dioxin? Detta är en av utgångspunkterna för vpk:s olika ställningstaganden. Vi tycker precis som ett par av de borgerliga partierna att det är fullständigt självklart att miljöorganisationerna skall ha rätt att överklaga beslut enligt miljöskyddslagen. Nu fick vi äntligen ett svar från Grethe Lundblad där hon säger att det var övervägande negativa remissutlåtanden på denna punkt. Vilka remissinstanser är det som är så negativa till att miljöorganisationerna skall få detta inflytande? Det skulle jag gärna vilja veta av Grethe Lundblad. Vad jag förstår är det precis som i en massa andra ställningstaganden som vi gör, att makten ser ut på ett alldeles speciellt sätt och påverkar hur långt regering och riksdagsledamöter vågar gå när vi skall fatta beslut. För vår del anser vi att miljörättvisa inte skall byggas på ekonomisk makt, att rättssäkerheten måste innebära klara och bindande regler som gäller företag, stat och kommun, regering och individ. Vi anser också att miljöorganisationerna utgör en sådan viktig del av samhället att de självklart skall ha den rätt vi nu diskuterar. Som sagt, kan Grethe Lundblad ge det erkännandet åt miljörörelsen i Sverige att den driver på så att vi nu diskuterar vissa steg i rätt riktning? Det är ju till mycket stor del dess förtjänst. Det skulle kännas hälsosamt att få det erkännandet.

Herr talman! Grethe Lundblad diskuterar detta med åtgärder mot bilavgaserna. 1976, när vi fick en borgerlig regering, låg i byrålådan ett utarbetat förslag på hur blyhalten skulle sänkas i bensinen. Det genomfördes itvå etapper av de regeringar som sedan satt. Man tillsatte också en utredning som så småningom ledde till förslag om hur man skulle hantera avgaserna. Som Lars Ernestam sade. har socialdemokraterna bromsat och i större utsträckning gått bilindustrins intressen än naturens och människornas intressen i det här fallet. När det gäller luftvårdsfonden är det riktigt att vi inte kan göra det helt själva, men vi kan, som Karl Erik Olsson anförde, påverka länderna i Europa. Det är inte nödvändigt att alla är med på en gång. Vi kan jobba successivt. Detta är viktigt och nödvändigt och därför måste vi jobba med det. Äntligen fick vi då svar om miljöorganisationerna. Men alla är inte överens om att det inte är lämpligt att ge miljöorganisationerna möjlighet att överklaga. I den Heurgrenska utredningen står att det är naturligt och ändamålsenligt att de har den rätten. Man menar att de kan mycket om natur och miljö och är engagerade i frågorna, vilket skulle kunna tillföra debatten och sakkunskapen mycket värdefull information. Naturvårdsverket säger också att dessa organisationer besitter en beaktansvärd sakkunskap. Det är alltså inte så kristallklart att det inte skulle vara möjligt att ge miljöorganisationerna rätten att överklaga. Regeringen har tolkat saken på ett annat sätt än vi, och det är vi litet ledsna för. Jag är övertygad om att miljöorganisationerna är ännu mera ledsna, och ytterst är människorna ledsna, för det är de som drabbas i slutänden. Det kanske inte är så dumt att detta med backspegeln kom in i debatten. Socialdemokraternas sätt att diskutera miljöpolitik kännetecknas av att de ser bakåt på vad som hänt eller inte hänt i stället för att se framåt och skapa möjligheter. Om vi skall få en miljöpolitik som skapar förutsättningar för oss att i dag och i kommande generationer uppleva ett landskap med ren luft och rent vatten, då krävs en framsynt miljöpolitik.
Herr talman! Jag fick till sist ett svar om miljöorganisationerna. Men jag tycker att det var ett tunt svar, lika tunt som skrivningen i propositionen. Visst kan man få negativa remissvar från en rad myndigheter, som kanske inte tycker att det är lämpligt att dessa organisationer skall gå in i detta. Men faktum är ju att många av dessa miljöorganisationer är sakliga och väl etablerade i samhället, och de borde rimligen ha denna rätt att överklaga. Herr talman!

Herr talman! Om jag uppfattade Grethe Lundblads inlägg riktigt, menade hon att det var ett borgerligt initiativ 1979 som föranledde den nya avgaslagen. Det var bra att detta kom fram. Vidare sade Grethe Lundblad att hon hoppas att jag liksom socialdemokraterna vill fortsätta att bekämpa havsföroreningarna. Självfallet är det en angelägen fråga för mig. Jag har drivit den i 20 år ända sedan jag såg att haven började bli förstörda. Man kan nästan säga att det är av egoistiska skäl som jag driver denna fråga, eftersom det är mitt folk, mina grannar och min släkt — mina bröder och mina söner — som drabbas av havsföroreningarna, när dessa föroreningar har nått därhän att de tar ifrån dessa människor möjligheterna att försörja sig. Jag vill att dessa människor skall kunna leva kvar i skärgården och att vår skärgård skall vara i ett sådant skick att de som inte bor där skall kunna komma dit och ta del av det finaste som vi har i Sverige.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga till Viola Claesson att jag hyser stor 6 juni 1988 respekt för miljöorganisationerna; jag samarbetar själv med Greenpeace i nordiska sammanhang. Men när arbetet med miljöpolitiken påbörjades på 1960-talet med renhållningslagen och miljöskyddslagen, fanns det inte många miljöorganisationer. Naturskyddsföreningen fanns, men den gav sig inte in på detta område i så stor utsträckning. Jag tycker att miljöorganisationerna har gjort stora insatser, men vi kan inte säga att de har gjort allt väl inom miljöpolitiken i Sverige. Men utan tvivel har de höjt temperaturen och skjutit på utvecklingen framåt, vilket jag tycker är bra. Lennart Brunander, socialdemokraterna vill verkligen se framåt. Och den proposition som nu ligger på riksdagens bord och som innehåller ett stort samlat program innebär på många områden spjutspetsar in i framtiden. Jag tycker inte att man alltid kan säga samma sak om de borgerliga reservationerna, eftersom man i dessa kritiserar de socialdemokratiska förslagen men inte kommer med några egna förslag på särskilt många områden. Ofta har man i de borgerliga reservationerna hängt upp sig på små detaljer. Vi socialdemokrater lade häromdagen fram miljöprogram i varje kommun. Det är verkligen uttryck för att vi vill ha människorna med oss, att vi vill se framåt och att vi vill engagera fler människor ute i varje kommun för att förbättra miljön. Till Lars Ernestam vill jag säga att jag inte tycker att det är fel att man lyssnar till remissopinionen. Det är ett argument som ofta används från borgerligt håll mot oss socialdemokrater :om vi har kört över någon remissinstans. Men nu blir vi alltså beskyllda för att gå emot remissinstanserna, men så är inte fallet i detta sammanhang. Till Jens Eriksson vill jag säga att det som skedde 1979 inte skedde på något borgerligt initiativ. Socialdemokraterna hade i flera år föreslagit ett åtgärdsprogram mot bilavgaser. Till slut ställde sig de borgerliga bakom detta; och 1979 blev utskottet enigt. Men avgaslagen fick vi först efter 1983, då vi hade fått en socialdemokratisk regering. Jag har faktiskt ett mycket gott minne av hur det var på 1970-talet. När man då diskuterade frågorna om vattenoch havsföroreningar, blev man utskälld och utskrattad för att man påstod att dessa till en del kunde ha orsakats av urlakning för jordbruket. Men jag är glad och tacksam över att både jordbrukets företrädare och partierna här i riksdagen nu har insett att man också från jordbrukets sida kan medverka till havsföroreningar. Naturligtvis kan även kommunala inrättningar och industrier medverka i detta. Vi skall emellertid se till att hårda krav ställs på alla dessa för att förbättra naturen så att vi överlämnar ett bra Sverige både vad gäller skog, vatten och mark till våra efterkommande.

Herr talman! Dagen för denna debatt tycks vara vald med omsorg, eljest har tillfälligheternas spel mycket skickligt tagit vara på det symbolvärde som ligger i att vår nationaldag får utgöra ramen för riksdagens miljödebatt. Den del därav som jag skall beröra är naturvården. Herr talman! Det är för övrigt inte bara Sveriges nationaldag som inramar den här debatten. Denna vecka hägrar också grönbetet för alla svenska skolelever. På hundratals och åter hundratals skolavslutningar sjungs snart de välkända psalmerna Den blomstertid nu kommer och I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd dig vid den gode Gudens gåvor. Där ute, utanför skolorna, utanför kyrkorna och utanför vårt riksdagshus, ligger den natur som vi tar för något självklart. Där ute finns landskapet, som formats av isar, vatten och människor. Där finns alla de djur och växter som lever i ett ofta finstämt samspel i olika ekologiska system. Denna natur har ett nära samband både med vår kultur och med vår historia. Den världen är emellertid inte oföränderlig. Endast den som haft förmånen att ha fått leva tillräckligt länge har perspektiv nog bakåt att se förändringarna. Många är de människor som efter många och långa år på annan ort återvänder till födelsebygden och konstaterar hur hus har försvunnit, men husgrunder ger spår av människan, och hur naturen, med dess säregna krafter, återerövrat förlorade revir. Där människan en gång tämjde och naturen fogade sig, där har människan fått ge upp och naturen tagit tillbaka. Människan är liten inför naturens alla under. Ändå diskuterar vi här och nu det motsatta förhållandet — hur människan på olika sätt skadar och begår våld på naturen. Men det finns också positiva sidor, framför allt hur människan med kunskaper, hänsynstagande och eget ansvar kan umgås med naturen och ta del av och avnjuta dess rikedomar utan att skada den. Naturresurser skall förvaltas och inte förslösas. Herr talman! För oss moderater har en levande natur alltid varit en angelägen fråga, och det gällde redan före miljödebattens uppkomst och innan den reglerande lagstiftningen kom till. Vi har nämligen alltid förknippat ägande med personligt ansvarstagande, också på naturvårdens område. Enligt konservativ livssyn förvaltar människan ett arv åt kommande generationer. Det enskilda ansvarstagandet, engagemanget och kunskapen är själva förutsättningen för hänsyn, skydd och bevarande. Naturen är en viktig resurs i våra liv, en del av både livskvalitet och välfärd. Viss natur är mer känslig än annan och kräver också mer skydd. Kulturpåverkad natur låter oss känna banden bakåt. Mulens och liens marker är rika på djur och blommor. Förslösar vi detta, är det svårt att återskapa det. Med en förändrad markanvändning uppstår emellertid hot mot både växter och djur. Ängar, hedar, strandängar växer igen. Våtmarker utdikas. Men en förlorad art går ej att återskapa. Redan om arternas variation minskar, ökar risken för ett totalt försvinnande. Vårt samhälle har med olika skyddsinstrument försökt ingripa till naturens skydd. Vi har nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden. Men samma samhälle har förvanskat insatserna och urholkat respekten för skyddsbestämmelserna. Man har byggt vägar och kraftanläggningar i nationalparker. Man ger prospekteringstillstånd t.ex. i naturreservatet Sjaunja. Man skapar reservat åt rekreationsintressena men bortser från den förslit Prot. 1987/88:134 ning som friluftslivet utsätter naturen för. Man har stött på konflikter mellan 6 juni 1988 turism och bevarandevärden. Näringsliv och fritidsintressen har hamnat på kollisionskurs. Skönhetsvärden och kraftbehov har inte kunnat förenas. Instrumenten för naturskydd måste sålunda hanteras mer strikt. Den lag som i första hand skall hjälpa oss att slå vakt om naturvärdena är naturvårdslagen. Men den har blivit omodern. Den måste ges ny och ökad tyngd i den samlade lagstiftningen på detta område. Skyddet för flora och fauna är t.ex. en försummad del av naturvården och måste skrivas in i en omarbetad lag. Fridlysningens förlorade status måste återupprättas. Nya vida lösningar måste sökas för att klara skyddets praktiska utförande. Naturreservat bör kunna ägas och skötas av både företag, enskilda människor och ideella organisationer. Skötselavtal kan upprättas med dessa som utgör en garanti för hänsynsfull och engagerad vård. Herr talman! Av tidsskäl går jag inte in på detaljerna i de enskilda moderata reservationerna i detta avsnitt, utan jag hänvisar därvidlag till betänkandet. Jag har därför bara övergripande berört detta eljest mycket vida område. Miljöpropositionen har emellertid inte haft mycket nytt att erbjuda på naturvårdens område. Måhända kommer de tysta, steglösa hoten mot naturens flora, fauna och geologiska formationer i skuggan av akuta s.k. miljöskandaler som opinionsmässigt, och högljutt, väcker mera uppmärksamhet. En omarbetad naturvårdslag är därför nödvändig, en lag som beaktar alla de nya krav och behov som föreligger i arbetet med att förvalta och värna den natur som vi skall överlämna till våra barn i minst det goda skick som vi själva fick mottaga den. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till alla de moderata reservationer som hör hemma i detta avsnitt av jordbruksutskottets betänkande 23.

Herr talman! Några kommentarer till Mona Saint Cyrs anförande. Vi fick ju inte tillfälle att debattera naturvården mycket i den första omgången. När det gäller nationalparker och naturreservat vill jag erinra om att det pågår ett arbete med en nationalparksplan som skall vara klar under 1988. När den är klar får man ta ställning till i vilken ordning de olika i och för sig mycket angelägna objekten skall få nationalparksstatus. Sedan tog Mona Saint Cyr upp naturvårdslagen. Jag vill då påpeka att av propositionen och utskottsbetänkandet framgår att lagen skall ses över och få en mera tidsenlig karaktär. Vad gäller skydd och vård av hotade arter, en fråga som Mona Saint Cyr också tog upp, slår vi fast i utskottet att det viktigaste är att säkerställa en naturmiljö som ger växter och djur en möjlighet att överleva. För att få det behövs en förändrad syn på t.ex. jordbruk och skogsbruk. Man skall också ta stor hänsyn till den fysiska riksplaneringen. sällsynta, sårbara arter. Inom lantbruksuniversitetet håller man på att bygga ät upp en artdatabank för flora och fauna. För det ändamålet har det mellan 400 000 och 450 000 kr. till sitt förfogande. Mona Saint Cyr återkommer till moderaternas gamla käpphäst, att det enskilda ägandet är den bästa förutsättningen för god naturvård. Vi delar inte den uppfattningen. Vi tror inte att ett avtal mellan samhället och de enskilda ger den bästa effekten, utan här har vi den synen att samhället i stor utsträckning skall kunna ansvara för naturvården. Om ni nu är så angelägna om detta med naturvård, hur kommer det sig att ni drar ner anslaget Mark för naturvård med 25 milj.kr., som ni gör i er partimotion?
Herr talman! Vi hörde nyss Grethe Lundblad tala om att hela Skåne skulle vara ett naturreservat. I så fall kan man, om man har den uppfattningen, vidga begreppet till att omfatta hela Sverige på en gång. Sedan får man börja om från början. Jag vet att socialdemokraterna i högsta grad föraktar det enskilda ägandet. Men jag tror inte att socialdemokraterna kommer att kunna gå i land med att klara både tillsynen och betalning när det gäller de värden som vi gemensamt vill slå vakt om. Tyvärr ser socialdemokraterna hellre att objekten förfaller än att man låter enskilda människor ge samhället av sitt kunnande, engagemang och hänsynstagande genom enskild skötsel. Huvudsaken är onekligen att värdena bevaras och områdena sköts.
Herr talman! Vi socialdemokrater föraktar inte enskilt ägande. Det finns många exempel på hur enskilt ägande väl går ihop med god miljövård. Jag tänkert.ex. på lantbrukarna, som till övervägande del ändå är mycket rädda om miljö och gör goda insatser. Men vissa saker är av gemensam natur och skall också ombesörjas av oss alla tillsammans. Där skiljer sig våra åsikter. Beträffande Skåne vill vi i dag inte uttala att Skåne skall vara ett uttalat miljöskyddsområde. Vad som har sagts i debatten är att miljöproblemen i just södra Sverige, och för den delen också på västkusten, är så stora att särskilda insatser måste göras. Vad gäller södra Sverige har vi skrivit i utskottsbetänkandet att när länsstyrelserna har samlat in tillräckligt mycket material förutsätter vi att regeringen vidtar de mått och steg som behövs med tanke på den svåra miljösituationen i Skåne.
Herr talman! Jag ville fråga Margareta Winberg varför skötselavtal inte är tänkbara i det här sammanhanget. Är det motparten som ni inte litar på? Många marker där det kanske finns sällsynta arter inom flora och fauna är redan i enskild ägo. Man behöver inte nödvändigtvis lösa in dem med statliga medel för att de så att säga skall bli salongsfähiga i socialdemokraternas ögon. Det vore bra att få ett svar på frågan varför det inte går att använda skötselavtal. Det är enligt min uppfattning en framkomlig och behändig väg.

Herr talman! Om Siw Persson lyssnade på mitt inledningsanförande vid dagens debatt kunde hon höra hur jag mycket klart redogjorde för att vi i jordbruksutskottet har fört en debatt om just södra Sveriges ökande miljöproblem, som ju gäller både luftoch vattenföroreningar. Jag sade också att utskottet i en skrivning i betänkandet anser att miljöministern, när länsstyrelsen i Malmöhus län och länsstyrelserna i angränsande län inkommer med sina beskrivningar av miljöproblemen, skall ta ställning till huruvida Skåne kanske bör förklaras som ett särskilt miljöskyddsområde. Jag tycker att detta kan vara till någon tröst för Siw Persson, som jag vet har drivit dessa frågor mycket intensivt. Jag vill gärna ge henne mitt stöd för beskrivningen att miljöproblemen i Skåne är mycket allvarliga. Det vore inte bra om man hade miljöskyddsområden överallt i hela landet, utan dessa får begränsas till just de områden som är hårdast drabbade. Om Skåne är ett sådant område, hoppas jag som sagt att miljöministern kommer att förklara Skåne eller, som det står, delar därav, som miljöskyddsområde.

Herr talman! Jag vill understryka att utskottet lägger stor vikt vid våtmarkerna och framhåller att det är nödvändigt att så många som möjligt av dem bevaras. Jag vill också betona att man i propositionen framhåller att det just när det gäller de sydligaste delarna av Sverige är särskilt viktigt att värna om denna form av naturområden. Dessutom görs det, och har gjorts, regionala våtmarksinventeringar. Dessa kan utgöra ett bra underlag för beslut i dessa frågor. Siw Persson gjorde vidare en enligt min mening mycket fin beskrivning av hotet mot växter och djur. Hon tog upp en mängd företeelser i samhället som utgör ett hot mot naturen. Jag vill beröra två saker av dem som hon tog upp, nämligen utbyggnaden av vägnätet och användningen av miljögifter inom jordbruket. Jag vill fråga Siw Persson: Vad har folkpartiet för att få till stånd en annan tingens ordning när det gäller utbyggnad av vägnätet och ett förändrat jordbruk? Siw Persson avslutade med att harangera sitt eget parti för att det är berett att satsa ytterligare pengar på naturvård. Jag kan bara konstatera att det när det gäller anslaget till mark för naturvård på ena sidan i betänkandet, s. 278, finns en reservation av moderaterna som vill dra ned på detta anslag med 25 milj.kr., medan folkpartiet i en reservation, nr 148, på nästa sida vill öka anslaget med 40 milj.kr. Det är nog bra att det finns en socialdemokratisk regering som kan lägga fram förslag som kan antas av utskottet och så småningom även bli kammarens beslut.

Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar till detta med vägarna. Riksdagen fattade ju i fjol beslut om en ändring av väglagen, som går ut på att man vid alla vägbyggen skall göra miljökonsekvensbeskrivningar. I det betänkande som vi nu diskuterar är ju alla partier överens om att denna förändring i väglagen skall ses över senast nästa år. Därom råder det alltså inga delade meningar mellan de olika partierna.
Herr talman! I sin svartmålning av det som har hänt under de senaste åren tycks det helt ha gått Siw Persson förbi att det under 80-talet trots allt har tillkommit en s.k. Ringsjöparagraf i miljöskyddslagen och att det har vidtagits åtgärder när det gäller Laholmsbukten. Båda dessa insatser är åtgärder som i allra högsta grad har medverkat till att förbättra förhållandena i Skåne och i vattnen utanför Skåne. Jag tror att det framöver ganska tydligt kommer att märkas att dessa insatser har gjorts.

Herr talman! I ”anti”-försurningspropositionen hösten 1984 hävdade dåvarande jordbruksministern Svante Lundkvist i samband med de skärpta kraven på effektivare avgasreningsutrustning för bilar att ”ansvaret för att denna utrustning blir så hållbar som möjligt bör enligt min uppfattning läggas på biltillverkarna.

I propositionen 1985/86:61 om skärpta avgasreningskrav för personbilar kom krav på katalytisk avgasrening fr.o.m. 1989 års bilmodeller. Beträffande konkurrensen på eftermarknaden inom bilbranschen teg dock föredragande statsrådet. Det gjorde emellertid inte riksdagen, som vid behandlingen av propositionen slog fast att en monopolisering av reservdelsoch servicemarknaden ej tillåts uppstå och att det närmast torde ankomma på näringsfrihetsombudsmannen att bevaka utvecklingen.

Kostnaderna för bilreparationer är ofta en tung post i en familjs ekonomi. Det är därför viktigt att det nu föreslagna systemet utformas och tillämpas på ett sätt som inte onödigt begränsar konkurrensen. Annars kan reglerna komma att driva upp priserna på bilreparationer och reservdelar.” Detta är naturligtvis riktigt och bra uttalat.

Men, herr talman, sedan kommer det anmärkningsvärda. I strid med regeringens bilavgasförordning och det föregående riksdagsbeslutet träffades den 19 oktober 1987 en överenskommelse mellan konsumentverket och Bilindustriföreningen. Under rubriken ”Tillverkarens ansvar för fel” stadgas: ”Tillverkaren åtar sig att kostnadsfritt avhjälpa fel som visar sig inom fem år räknat från första registreringsdagen eller innan bilen har körts mer än 80 000 kilometer — —.

— Prot. 1987/88:134 Därmed har man ett monopolsystem som utskott, riksdag och, såvitt jag kan 6 juni 1988 förstå, även regeringsledamöter har motsatt sig. Det är anmärkningsvärt i högsta grad. Den 19 november 1987 framhöll Birgitta Dahl — om jag minns rätt var det i ett interpellationssvar — att det ”inte varit möjligt att på frivillig grund åstadkomma ett sådant åtagande med rätt för bilägaren att vända sig till den märkesobundna sektorn som jordbruksutskottet har uttalat sig om. Eftersom gällande lag inte heller ger möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter som jämställer den bilmärkesobundna verkstaden med tillverkarens verkstad, kan regeringen för närvarande inte vidta några ytterligare åtgärder.” I detta läge väcktes några motioner som har behandlats i det föreliggande utskottsbetänkandet. Det var motionerna 823 från centern, 787 från folkpartiet och 781 från vpk — samtliga dessa motioner hänvisades till jordbruksutskottet. I motionen T85, som alltså hänvisats till trafikutskottet, yrkande 5 var moderaterna inne på samma linje. I dessa motioner gick motionärerna till angrepp mot monopoliseringen. I jordbruksutskottets betänkande nr 23, som vi nu behandlar, hemställs i anledning av motionerna om förslag från regeringen om ändring av bilavgaslagen som möjliggör för den obundna bilverkstadssektorn att utföra garantireparationer. Det är ett enhälligt utskott som har gjort detta uttalande om att man vill ha en lagändring i detta avseende. Jag vill tacka jordbruksutskottet för att det i detta avseende visat sig rakryggat vid flera tillfällen och drivit dessa linjer. Utskottet har visat en klar inställning som möjliggör konkurrens på lika villkor för verkstäder över hela landet. Framför allt vill jag betona att det för glesbygdsfolket är synnerligen nödvändigt att kunna anlita verkstäder utan alltför långa resor, utan alltför stora kostnader och utan alltför stora tidsförluster. Att få bilarna reparerade i dessa avseenden måste vara en mycket angelägen miljöfråga. Som lagstiftare måste vi se till att det blir möjligt. Till regeringen vill jag bara säga: Se till att jordbruksutskottets hemställan verkställs snarast efter de riktlinjer som såväl utskott som riksdag har varit fullt eniga om! Det är nödvändigt att man observerar detta. Man får inte låta människor med monopoltankar dirigera miljön och inte heller dirigera människors ekonomi. Då hamnar vi snett. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i mom. 76 i jordbruksutskottets betänkande nr 23. Därutöver vill jag yrka bifall till centerpartiets reservationer.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande begränsa mig till att ta upp de delar i betänkandet som berör motorfordonen och deras samband med miljön, även om de delarna har tagits upp i olika sammanhang tidigare i debatten. Jag vill börja med de skärpta avgasreningskrav för fordon som tas upp i propositionen. Där anges att skärpta avgasreningskrav bör införas obligatoriskt för lätta lastbilar och bussar fr.o.m. 1992 års modeller och fr.o.m. 1994 års modeller för tunga lastbilar och bussar. De obligatoriska kraven bör föregås av två år av frivillig tillämpning. 89 Prot. 1987/88:134 Därför bör köpare av nya bussar och lastbilar stimuleras att anskaffa fordon som uppfyller de skärpta avgaskraven genom ett ekonomiskt stöd inom en sammanlagd bidragsram av 450 milj.kr. Detta överensstämmer med vad kommunikationsministern tidigare har hemställt om i propositionen om trafikpolitiken inför 1990-talet. De skärpta avgaskrav för motorfordon som nu anges i propositionen skall ses som ett första steg mot en framtida ytterligare skärpning för att nedbringa den luftförorening som motorfordonen åstadkommer. I propositionen anges i fem punkter vilken inriktning det fortsatta arbetet bör ha. Fortsatt forskning och utveckling krävs för att driva på en utveckling mot miljövänligare transportmedel, drivsystem och drivmedel. Huvudansvaret för denna utveckling bör enligt vår mening åvila transportoch drivmedelsindustrin. Forskningsoch utvecklingsarbetet för att introducera alternativa drivmedel bör ledas av statens energiverk, styrelsen för teknisk utveckling och transportforskningsberedningen. I motioner från folkpartiet, centern och vpk yrkas att de skärpta avgaskraven för lätta lastbilar och bussar införs obligatoriskt från 1990 års modeller och för tunga lastbilar och bussar från 1992 års modeller. Som skäl för att tidigarelägga obligatoriet anförs att åtgärder för att minska kväveutsläppen och stoftutsläppen brådskar. Utskottet framhåller att det är angeläget att minska utsläppen till luften från lastbilar och bussar så långt och så snart som möjligt mot bakgrund av de allvarliga miljöeffekterna och den oroväckande utsläppsutvecklingen för vägtrafiken i allmänhet samt lastbilar och bussar i synnerhet. Något motsatsförhållande föreligger egentligen icke mellan regeringens förslag och motionerna. Som miljöministern framhåller i propositionen måste hänsyn tas till att det tar tid att utforma ändamålsenliga reglementen. Strävan bör vara att nå en europeisk lösning som innebär att högsta möjliga kravnivåer tillgodoses. Enligt vår uppfattning är det just på detta område som de stora ansträngningarna och allt krut bör läggas ner. De experter som finns tillgängliga kommer att få ett väsentligt merarbete genom att grunderna för detaljföreskrifterna utformas gemensamt med flera europeiska länder inom den s.k. Stockholmsgruppen. Utskottet ansluter sig till regeringens uppläggning av tidsplanen som i sin tur bygger på statens naturvårdsverks utredning i frågan. Riksdagen bör således avslå motionerna om att införa de skärpta bestämmelserna tidigare. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att frågan om skärpta hastighetsbegränsningar tagits upp i samband med den trafikpolitiska propositionen. Mot den bakgrunden finns ingen anledning att vidta åtgärder i dag. Herr talman! I ett antal motioner från centern, folkpartiet, moderaterna och vpk yrkas på stimulanser till avgasrenande åtgärder på begagnade bilar. Utskottsmajoriteten har enats om att 1 000 kr. per bil bör kunna utgå till bilägare, som låter installera reningsutrustning som medför en 40-procentig minskning av utsläppen. Jag vill i detta sammanhang anföra att det i propositionen erinras om att riksdagen på förslag av jordbruksutskottet tidigare uttalat att möjligheterna bör tas till vara att genom installation av renande tillsatser minska avgaserna på personbilar som inte uppfyller 1989 års avgaskrav.

Samtidigt är antalet bilar, på vilka en tilläggsutrustning kan ge önskad effekt, begränsat till ungefär 600 000, eller knappt 20 26 av hela personbilsparken, bl. a: på grund av att endast vissa bilar kan köras på blyfri bensin. Härutöver menar vi socialdemokrater i utskottet att eftermontering av avgaskatalysatorer på gamla bilar ger en osäker och kortsiktig miljöeffekt med risker för oönskade miljöeffekter, t.ex. utsläpp av bensen i tätortsmiljöer. Nödvändiga mål för den lokala tätortsmiljön kommer inte närmare sin lösning. Kvävenedfallet kommer inte heller på den regionala nivån att påverkas nämnvärt. Kostnaderna för reduktionen av kväveoxider genom eftermontering av avgasrenande tillsatser överskrider väsentligt andra typer av åtgärder som utskottet tillstyrkt. Herr talman! När det så gäller forskning och utveckling inom området trafik och miljö finns det ett antal motioner med yrkanden om dels stimulanser för utveckling och användning av miljövänliga bränslen, dels intensifierad forskning för ytterligare reducering av utsläppen från motorfordon, dels stimulanser för utveckling av miljövänliga motorer och drivmedel och dels övriga stödinsatser för forskning. I propositionen framhålls att det på lång sikt är viktigt att samhället ger besked så tidigt som möjligt om framtida kravnivåer för emissioner och samtidigt beaktar den tekniska utvecklingen. Transportforskningsberedningen arbetar för närvarande tillsammans med styrelsen för teknisk utveckling, byggforskningsrådet och naturvårdsverket med att formulera ett forskningsprogram inom området trafik och miljö. I den trafikpolitiska propositionen föreslås att 100 milj.kr. avsätts för utveckling av kollektivtrafiken. En introduktionsplan för alternativa drivmedel på transportsektorn finns redovisad i propositionen. Regeringen begär riksdagens godkännande av riktlinjerna för det fortsatta arbetet vilka är sammanfattade i åtta punkter i betänkandet. Att de borgerliga partierna vill pumpa in pengar i industrin för att åstadkomma utveckling av miljövänliga motorer och bränslen kanske inte så många förvånar sig över, men att vpk vill ansluta sig till detta är för många, också för mig, en gåta. Att pumpa in skattepengar i bilindustrin som i dag redovisar miljardvinster måste anses vara föga välbetänkt. Jag måste därför fråga Jan Jennehag, även om han just nu inte befinner sig i kammaren, om det verkligen är vpk:s mening att på detta område stödja bilindustrin med statliga medel. Jag gör detta bl.a. av den anledningen att han delvis missuppfattade Margareta Winbergs inlägg. När det gäller motorutveckling m.m. för att klara de miljöoch energipoli tiska målen inom vägtransportsektorn bör bilindustrin ha huvudansvaret för de insatser som krävs. Utskottsmajoriteten delar den bedömning som görs i motionerna om att ökade insatser bör göras för utvecklande av miljövänliga motorer och drivmedel, vilket vi socialdemokrater avvisar. Herr talman! När det gäller tillämpningen av bilavgaslagen har utskottet med anledning av motionerna mottagit uppvaktning av företrädare för Bilindustriföreningen och den bilmärkesobundna sektorn. Parterna har därvid lämnats tillfälle att vid ett sammanträde med utskottet framlägga sina synpunkter och bemöta varandras argument. Utskottet är medvetet om att det anses normalt att garantireparationer utförs av verkstad som auktoriserats av den som har tillverkaransvaret. Med hänsyn till den långa tid som nu ifrågavarande garanti skall omfatta skulle ett fasthållande vid en sådan regel dock enligt utskottets mening innebära en allvarlig risk för inskränkning av konkurrensen inom bilreparationsmarknaden. Utskottet vidhåller därför sin tidigare uttryckta uppfattning att en bilägare skall kunna reparera sin bil och även få garantireparationer av avgasreningssystemet utförda på en bilmärkesobunden verkstad. Det anses att 6 § bilavgaslagen icke medger att tvingande regler utformas i enlighet med utskottets intentioner. Stadgandet bör därför förses med ett tillägg som möjliggör att sådana regler utfärdas. Detta kan också tjäna som svar till Bertil Jonasson, som jag ett tag trodde skulle utbrista i ett negativt yrkande. Så till skrotningspremien. För att uppnå miljömässiga fördelar och stimulera till förnyelse av bilparken yrkas i ett antal motioner på en höjning av skrotningspremien för bilar. I de folkpartistiska motionerna yrkas också på en höjning av skrotningsavgiften och att premien fastställs till 1500 kr. Med den i propositionen redovisade höjningen av bilskrotningspremien till 500 kr. anser utskottet att motionerna får anses tillgodosedda Herr talman! Slutligen några ord om regionala miljöfrågor, som berör trafikbullerproblemen. Trafikbuller anser utskottet utgör ett allvarligt miljöproblem, som det är mycket angeläget att komma till rätta med. Det huvudsakliga problemet när det gäller hanteringen av trafikbuller är alltjämt, såsom också framhålls i propositionen, de mycket höga kostnader som är förenade med åtgärder i befintlig miljö. För att minska bullret kan bl.a. fordonskraven skärpas, nya vägbeläggningar utvecklas och trafikapparaten rustas upp. Med hänvisning till det och med beaktande av att naturvårdsverket utarbetat ett förslag till allmänna råd för begränsning av vägtrafikbuller samt med hänsyn till att regeringen avser att återkomma beträffande bullerproblemen vid nyplanering avstyrks motionerna. Herr talman! Jag vill nu bara avsluta med att yrka avslag på reservationerna 46, 47, 48, 49 och 50 samt reservationerna 103 och 105. Eftersom vi tidigare förbisåg det, vill jag också yrka avslag på det särskilda yrkande av Anders Castberger som berör den överläggning som pågår inom Nordiska
Herr talman! Björn Ericson säger att det egentligen inte finns något motsatsförhållande mellan de motioner som vi har lagt fram från centerpartiet om skärpta krav för utsläpp från tunga lastbilar och bussar, och även lätta lastbilar, och det förslag som regeringen har lagt fram. Då förstår jag inte riktigt varför socialdemokraterna inte har kunnat gå på vår linje — det hade varit fullt möjligt. Sanningen är ju ändå den, att genom att tidigarelägga detta två år — vilket är fullt möjligt — skulle man förhindra ganska stora mängder föroreningar att komma ut i luften som nu kommer att göra det. Björn Ericson liksom socialdemokraterna i övrigt är inte särskilt förtjust i att ge bidrag till de bilägare som har äldre bilar. Det skulle dock innebära ganska stora minskningar av utsläppen av framför allt kväveoxider. Och det är ganska många bilar som går att hantera på det här sättet. Som jag sade i mitt anförande, har Volvo en sats som man kan montera på bilar från 1975 års modell om jag minns rätt, och det handlar om en halv miijon bilar eller så. Det är samma motorer som har sålts till USA med katalytisk rening. En sådan sats skulle enligt den uppgift jag har fått kosta knappt 2 400 kr. plus montering. Får bilägaren då en tusenlapp i stöd skulle det kanske vara möjligt att montera en sådan. Det är då inget stöd till bilindustrin utan till de människor som vill göra någonting för miljön. Det är märkligt att man kan ha betänkligheter mot det här, när man inte har några betänkligheter mot de 450 milj.kr. man vill satsa på stöd till lastbilar och bussar — det är ju i princip samma sak. Björn Ericson säger att han inte vill pumpa in pengar i bilindustrin genom att göra någonting åt satsningen på nya motorer och nya bränslen. Jag har inte riktigt förstått att socialdemokraterna har varit så rädda för det. När Volvo etablerade sig i Uddevalla, satsade man ju ganska stora pengar på detta vinstgivande företag, som egentligen inte var i behov av dem. Där rörde det sig om bortåt en miljard kronor, och det har inte någon annan än Volvo och möjligtvis en del i Uddevalla någon nytta av. En sådan här satsning däremot skulle många människor få nytta av — för att inte tala om naturen. En viktig fråga som jag vill ställa till Björn Ericson är varför inte socialdemokraterna vill vara med om att satsa på etanol som drivmedel. Det skulle nämligen medföra en ganska stor miljövinst.
Herr talman! Lennart Brunander frågar varför inte vi kan vara med och stödja det förslag som finns om stöd till att sätta in avgasrening på begagnade bilar. Skälet är att det trots vad Lennart Brunander säger i dag finns stora frågetecken huruvida de kan klara den förbättring av miljön som Lennart Brunander eftersträvar.

Forskning för att utveckla nya drivmedel och motorer är naturligtvis en insats som industrin själv måste stå för. Att vi stödjer nyetableringar på vissa orter för att klara de regionala problem som finns i samband med strukturförändringar är en helt annan fråga.
Herr talman! Björn Ericson säger att det finns stora frågetecken för huruvida de reningsmetoder som finns för äldre bilar fungerar. Men det har ändå gjorts prov, som visar att det fungerar. Och frågetecknen är faktiskt inte större i det här avseendet än de frågetecken som bilindustrin ställde upp när vi tog beslutet om katalytisk avgasrening på nya bilar. Även då ställdes det ju upp mycket stora frågetecken från bilindustrin, och det är samma intressenter som nu gör det — plus socialdemokraterna, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Sedan säger Björn Ericson att om man gör detta så minskar utsläppen bara med 8 96. Jag skall inte påstå att jag vet hur mycket det är, men jag har fått en uppgift om en uträkning, att om man bara bytte avgassystem på de Volvobilar där det är möjligt så skulle man minska kväveutsläppen med kanske 15 96 eller någonting sådant. Därtill kommer alla andra bilar som man skulle kunna bygga om. Vad Björn Ericsons siffra bygger på är troligen uppskattningen att det är möjligt att bygga om ett ganska litet antal bilar, men man klarar förmodligen betydligt fler än så. Här finns nämligen olika system, och de kan alla vara bra.

Herr talman! I hela miljödebatten måste man utgå från forskning, ny teknik och nya kunskaper som leder till väl genomtänkta och långsiktiga insatser. Det gäller då sådant som verkligen har förutsättningar att avhjälpa miljöproblemen. Det finns de som anser att vi skall motarbeta den nya tekniken och att vi måste gå tillbaka till någon sorts förindustriellt samhälle. Men det är inte realistiskt och absolut inte genomförbart. Det finns inga genvägar när det gäller att komma till rätta med miljöproblemen. Inte heller går det att göra särskilt många snabba krafttag. Det går bara i den oseriösa debatten. Det är enbart nya kunskaper om vår miljö och om sådant som kan skada den som kan ligga till grund för långsiktiga och realistiska lösningar. Detta förutsätter ett tålmodigt arbete, som ofta tar tid. Det krävs även ett samarbete mellan många olika parter. Det behövs alltså inte enbart politiska beslut. Politiker, forskare och företag av olika slag måste samarbeta. Inte minst gäller det här de enskilda människornas ansvar och vilja att göra insatser. Jag skall uppehålla mig vid avsnitt 8 i betänkandet, som handlar om avfall, avfallshantering, retursystem och förpackningar. Vi moderater har tidigare motionerat om miljömärkning. Såvitt jag förstår kommer regeringen att utreda dessa frågor. Jag hoppas att det sker så snart som möjligt. Det skulle säkert bidra till att göra människor medvetna om sitt eget agerande, vilket skulle vara av betydelse. Miljömärkning kan även beröra förpackningsindustrin. Denna typ av avfall hanteras av alla människor. Därför är det viktigt att stimulera till eget ansvar — t.ex. genom olika pantsystem och stimulanser. Det har visat sig ge effekt inom flera områden. Upplysning och kampanjer som gör människor medvetna är bra och även nödvändiga. Kampanjen ”Håll Sverige rent” har varit till stor nytta. Detta är ett arbete som alltid måste pågå. Vidare är det oerhört viktigt att påverka den unga generationen och att uppfostra den till enskilt ansvarstagande. Det går inte att uträtta särskilt mycket, om inte just detta finns i botten. Miljökonsekvensbedömningar borde göras för hela kedjan, från produkt till avfall. Det gäller således även den senare behandlingen. Detta borde också inarbetas i miljölagstiftningen. Med anledning av avsnittet om retursystem och förpackningar förekommer det en hel del motioner. Ett av de krav som måste kunna ställas på en bra förpackning är att den skall kunna återvinnas — att avfallsfrågan därmed skall vara löst. För att åstadkomma detta måste man komma fram till en lämplig återvinningsteknik. Men utan insamling av förpackningar är detta omöjligt. Därför måste insamlingen av förpackningar stimuleras. Det är faktiskt en hel del som händer på förpackningsområdet, ur både miljöoch konsumentsynpunkt — vi får ju inte glömma den senare. För konsumenten är det viktigt att en förpackning inte väger för mycket. Den nya PET-flaskan — lättviktsflaskan — väger endast 50 gram, medan en glasflaska med samma innehåll väger 1 kilo. I vårt land har vi den här typen av flaskor endast för läsk. I USA har man kommit längst när det gäller återvinning av flaskor. I april i år inleddes emellertid svenska återvinningsförsök på Gotland. De här flaskorna betingar en pant om 50 öre, och man räknar med att få in hälften av de förpackningar som årligen säljs på Gotland. Dessutom ökar återvinningsgraden beträffande aluminiumburkar. Även för dessa är panten 50 öre per burk. De senaste månaderna har mer än 75 96 av förpackningarna återvunnits, och man närmar sig de från början beräknade 90 procenten. Det är av avgörande betydelse att återvinningstekniken utvecklas. För allt omhändertagande av avfall krävs det en källsortering. För att återvinning skall kunna ske är det alltså nödvändigt med källsortering. Det är därför något egendomligt att socialdemokraterna i sin reservation säger att förslagen om utvecklingen när det gäller källsortering har formen av detaljkrav—så står det nämligen i deras reservation — som inte på ett genomgripande sätt gör det möjligt att behandla avfallsproblematiken. Socialdemokraterna hänvisar i stället till naturvårdsverkets kommande redovisning. Men en utvecklad källsortering är ju en förutsättning för att man skall kunna ta itu med hela avfallsproblematiken. Jag kan alltså inte inse varför denna reservation har tillkommit. Även när det gäller pant på miljöfarliga batterier hänvisar socialdemokraterna till naturvårdsverkets utredning. Man tycks inte på något som helst sätt vilja ta ställning till införandet av ett pantsystem. Men det måste väl ändå vara utomordentligt viktigt att människor stimuleras att återlämna miljöfarliga batterier. För detta krävs det inte någon utredning från naturvårdsverkets sida. Hur mycket regeringen än tycker sig ha gjort, återstår ändå arbetet på detta område. Folkpartiet och moderaterna har en reservation om Göta älv-området. Vi anser att detta område måste behandlas som en riksangelägenhet. Älven sträcker sig genom flera län och utgör dricksvattentäkt för flera hundra tusen västsvenskar. Tillsynsansvaret är oklart. Vi anser att en utredning bör tillsättas, som har att lägga fram förslag till åtgärder. Trots att vårt yrkande beträffande radonhusen har hänvisats till bostadsutskottet och alltså inte har behandlats av jordbruksutskottet, kan jag inte låta bli att påpeka att det behövs en större effektivitet, med tanke på kostnaderna för att spåra och åtgärda alla de bostäder som har drabbats av radon. Kostnaderna måste helt falla på staten. Man måste väl ändå jämföra kostnaderna för Tjernobylolyckan — det rörde sig då om hundratals miljoner — med de ynka 17 miljoner som åtgärder i radonhus kostar. Vidare skall vi komma ihåg att experter gör bedömningen att de människor i vårt land som bor i radonhus utsätts för 50-300 gånger större risker än andra. I miljösammanhang är det ofta de riktigt stora kraven på åtgärder när det gäller företagens utsläpp, hoten om höga avgifter och förbuden som det talas om. Men jag tror att det är viktigt att de många människorna tar ett ansvar, om vi på lång sikt skall nå ett bra resultat. Därför måste stimulanserna inriktas på att uppmuntra till ett sådant ansvarstagande. Människor måste alltså bli medvetna om miljöansvaret. Men människor vill också göra en insats för vår miljö. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Ingrid Hemmingsson nämnde. Det gäller t.ex. fostran till ansvarstagande. Detta visar vi genom att förstärka miljöpropositionen i form av ett tillkännagivande just när det gäller utbildningsdelen. Miljöfrågorna måste alltså på ett annat sätt än tidigare innefattas i den högre utbildningen. Jag blev emellertid något förvånad över att Ingrid Hemmingsson inledde sitt anförande med att säga, om jag nu minns rätt, att man i miljöpolitiken måste utgå från vetenskapen och forskningen och i en förlängning den tekniska utvecklingen. Det är väl en ny syn och en i viss mån annan syn än den som tidigare har präglat debatten. Såvitt jag förstår har alla partier, inkl. moderata samlingspartiet, varit överens om att man i miljöpolitiken måste utgå från hänsynen till vad naturen tål. Dessutom måste man ställa krav på och stimulera den tekniska utvecklingen. Denna måste alltså motsvara vad naturen tål. Jag undrar om den uppfattning som Ingrid Hemmingsson här ger uttryck för är hennes privata eller om den är representativ för moderata samlingspartiet som helhet. När det gäller grunden för avfallshanteringen säger Ingrid Hemmingsson att återvinningenär viktigast. Även på den punkten måste jag säga att jag har en annan uppfattning. Utgångspunkten för avfallshanteringen måste väl ändå vara att man går till botten med problemen. Det gäller ju att minska den totala mängden avfall. Dessutom måste man sträva efter att få fram ett miljövänligt material och stimulera till återanvändning. Vidare behövs det — Prot. 1987/88:134 ett retursystem. Det som blir kvar skall självfallet källsorteras. 6 juni 1988 Det tar vi socialdemokrater upp i reservation 98, som Ingrid Hemmingsson inte hade så stor förståelse för. Vi menar att de motioner som ligger till grund för tillkännagivandet från majoritetens sida rör detaljer. Vi vill gärna se naturvårdsverkets förslag, som förhoppningsvis kommer att utgöra en helhet, med tankar från produktion till konsumtion, för att vi därefter skall kunna ta ställning till detta mycket stora och svåra problem. När det gäller pant på miljöfarliga batterier står det i vår reservation att det i ”det av utskottet tidigare omnämnda utredningsuppdraget till naturvårdsverket ingår som en del att se över möjligheterna att införa ett pantsystem för miljöfarliga batterier”. Det var vad riksdagen tidigare i fjol beställde. Det ryktas bl.a. från utredningen att naturvårdsverket vill förbjuda kvicksilverhaltiga batterier, och utredningen är nog i faggorna.
Herr talman! Det tycks vara mycket känsligt för socialdemokraterna när vi från majoritetens sida vill göra ett tillkännagivande och understryka hur viktigt det är med både källsortering och pant på miljöfarliga batterier. När det gäller pant på miljöfarliga batterier finner man om man tittar i reservationen att socialdemokraterna mest talar om vad de har gjort men sedan inte ger uttryck för någon viljeyttring. Därför är det svårförståeligt att dessa reservationer har tillkommit. Det har talats mycket om backspeglar i dag, och just denna reservation innebär att socialdemokraterna hela tiden har tittat i backspegeln, så pass att de har varit tvungna att bromsa. När det gäller källsortering vill jag understryka att den är nödvändig för att olika slag av återvinning skall kunna åstadkommas. Margareta Winberg påstod att jag kom med ett slags ny politik, men så var det inte alls. Jag underströk att det bara är kunskaper, forskning och ny teknik som behövs för att man skall kunna ta reda på vad miljön tål och vad som kan skada den. Det finns många miljöproblem som det i dag inte finns någon lösning på, därför att vi vet för litet. Jag tror att vi kan vara helt överens om att detta måste ligga till grund för miljöpolitiken. Skall vi kunna åstadkomma lösningar måste vi också veta vad som orsakar problemen. Vi måste också veta vilka metoder som vi måste använda för att komma fram till de lösningar vi åsyftar.
Herr talman! Nej, Ingrid Hemmingsson, det är inte alls fråga om någon känslighet från vår sida. Anser vi att det är motiverat med ett tillkännagivande ställer vi upp. Det har vi visat i detta betänkande, där vi ställer oss bakom ett antal tillkännagivanden. Men just på dessa två punkter är det nästan att slå in öppna dörrar, när naturvårdsverket har uppdraget som skulle ha redovisats senast den 1 juni. Jag kan tänka mig att utredningen är om inte på väg så kanske alldeles strax på väg in till departementet. Det är inte, Ingrid Hemmingsson, bara kunskap som behövs när det gäller miljöfrågor, även om kunskap är mycket viktig för att man skall kunna fatta kloka och riktiga beslut. Vi vet inte heller alltid vilka metoder som skall ” användas för att en målsättning skall nås. Tvärtom handlar det ibland om att sätta upp en målsättning utan att exakt veta vilken metod som skall användas, för attt.ex. tvinga industrin att vidta åtgärder. Det är alltså inte bara kunskap utan också engagemang och känslor hos människor som är mycket viktigt, vilket de senaste årens utveckling har visat, och där inte minst miljörörelsen med sitt engagemang har spelat en stor roll.
Herr talman! Visst är det bra med engagemang och känslor, men jag är inte helt säker på att det är sådant som skall lösa dessa problem. Det var därför jag påpekade just detta om kunskap och ny teknik. Under ett tio minuter långt anförande kan man inte täcka in hela området. Nu skall naturvårdsverket utreda både det ena och det andra, och det är mycket stora områden. Jag tycker att det är helt rimligt att riksdagens majoritet påpekar för naturvårdsverket vad som är viktigt i denna utredning och vad man vill få fram. Det var det som jag inte kunde förstå varför den socialdemokratiska majoriteten inte kunde ställa sig bakom.

Herr talman! Ingen gång i svensk historia har det funnits en så stark opinion för att värna och vårda vår fysiska miljö som nu. Vad skulle hända till lands för att man skulle få en situation som är jämförbar med att algerna slår ut fisken och annat levande i Kattegatt och Skagerrak? Marinbiologen funderade något och svarade TV-reportern: Som om fåglarna föll ned från himlen. Jag är säker på att tanken svindlade för många när vi hörde marinbiologens svar. Vi fick associationer till Rachel Carsons Tyst vår. Jag kom också osökt att tänka på vad Rolf Edberg skrev i tidningen Arbetet för någon tid sedan: När skogen dör, dör något inom oss. Jag tror, som sagt, att det finns jordmån för åtgärder nu — åtgärder som kan rädda både jord, luft, vatten och livsmedel. Men då får inte politikerna förlora sig bort i inbördes fäktningar om vem som är mest radikal och kommer på mest spektakulära utspel. Det behövs ju inte flera miljöparoller. Det fordras åtgärder. Det krävs beslut. Om man släpper en groda i en skål med hett vatten hoppar den därur så det bara skvätter om det. Om man lägger en groda i kallt vatten och höjer temperaturen undan för undan stannar grodan kvar, och hon dör av det heta vattnet. Det finns en stor risk för att vi nu överöses med miljölarm och rapporter om miljöförstöring så att vi drabbas av något slags tillvänjning. Vi upphör att reagera tillräckligt. Vi tar oss inte ur den långsiktiga förödelse som leder till döden. Jag läste i någon tidning att miljöministern yttrat att det handlar om att byta livsstil. Jag tror att det är just det som krävs: en livsstil som innebär att standardbegreppet utvidgas och baseras på våra livsbetingelser, att den ekonomiska tillväxten underordnas miljöpolitiska hänsyn. Herr talman! Miljöpropositionen var sannerligen efterlängtad. Just att regeringen undvikit att presentera sina egna förslag och i stället låtit socialdemokraterna i riksdagen ständigt avfärda alla miljöpolitiska åtgärdsförslag med hänvisning till den kommande miljöpropositionen menar vi vara det stora miljöpolitiska sveket. Miljöfrågorna är förvisso internationella och komplexa. Om vi hade kunnat se en miljöfråga direkt kopplad till en enskilds allergi eller en enskilds cancer hade vi haft en miljöpolitisk revolt för länge sedan. Herr talman! Vi har nu senast fått en lektion om hur en liten giftig alg förorsakat en ekologisk katastrof i Västerhavet. Riktigt vad det beror på har inte forskarna kunnat fastslå. Vad man däremot vet är att algen förökar sig därför att det finns rikligt med näringsämnen i vattnet. De mest betydande källorna för kvävetillförseln till havet är jordbruket, trafiken och industrin. Både på jordbrukssidan och på trafiksidan har det varit svårt att få förståelse för lägets allvar. ”Vi får väl offra några träd”-attityden har varit alltför vanlig. Regeringen kunde både tidigare och nu varit mera aktiv och pådrivande för att vidta åtgärder som begränsar utsläppen från såväl jordbruket som trafiken. Eftersom jordbruket behandlas i ett särskilt betänkande tar jag nu bara upp trafiken. Redan 1982 krävde vi från kristdemokratiskt håll katalytisk avgasrening på bilar. Tekniken fanns i Sverige och användes. Inte en enda Volvo kunde exporteras till USA utan denna rening. Det var därför egendomligt att det skulle dröja ända till 1989 innan tekniken blev ett obligatorium här. Den stora försäljningen av bilar med katalytisk avgasrening visar att det finns en stor vilja bland konsumenterna att ta hänsyn till miljön, om de bara får praktisk möjlighet att göra det. Vi kristdemokrater föreslog i januari att de bilar som eftermonterade katalytisk avgasrening skulle få skattebefrielse under två år, vilket i pengar skulle innebära omkring 1 500 kr. Den motionen har hänvisats till skatteutskottet. Förslaget har vunnit gehör i utskottet genom det stöd på 1 000 kr. som föreslås. Det är en viktig markering att samhället ser till att reningstekniken också installeras i den äldre bilparken. Låt mig konstatera att det hade både blivit billigare och gett ett bättre miljöresultat om obligatoriet hade införts redan 1982 i stället för 1989. Konsumenterna har också på ett glädjande sätt visat intresse för pappersprodukter som inte är klorblekta. Tidigare har pappersproducenterna hävdat att det har varit svårt att få avsättning för sina produkter. Det har visat sig att producenterna hade fel. Beträffande freonutsläppen har för övrigt regeringen dragit de rätta slutsatserna. Varför inte göra detta också när det gäller avgasreningskraven för den tyngre trafiken. Lastbilar och bussar svarar för ungefär 18 96 av samhällets totala kväveutsläpp. Österrike och Schweiz har beslutat att införa avgaskrav fr.o.m. 1988 års modeller. I kds-motionen har vi framfört krav om avgasrening från 1990 för lätta lastbilar och bussar samt från 1992 års modeller för tunga lastbilar och bussar. Jag kommer därför att på den här punkten stödja reservation nr 46. Vi kristdemokrater har också drivit kravet på återföringssystem vid bensinstationerna. Regeringen har hittintills värjt sig för att lagstifta. Det pågår någon form av dialog med branschen, sägs det. Jag har i min motion redogjort för att det bara i staten Californien finns 14 000 bensinstationer med återföringssystem för bensinångor, vilket gör att ångorna återförs till bensintanken i stället för att pressas ut i luften vid tankning. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg uppskattade den totala mängden kolväteutsläpp till omkring 19 000 ton i Göteborg. Av detta beräknas bensinstationerna svara för ca 10 96. Kostnaderna för att minimera dessa utsläpp till några procent av nuvarande utsläpp beräknas till ungefär 0,6 öre perliter bensin. Det finns alltså ingen anledning att dröja med lagstiftningsåtgärder. Fru talman! Beträffande massaindustrins utsläpp av organiska klorföreningar finns det heller ingen anledning att dröja med åtgärder. Utsläppen av organiska klorföreningar från massaindustrins fabriker kan inte tolereras längre. Minskningen måste vara påbörjad 1990. I princip bör inga utsläpp av klorföreningar tillåtas efter 1995. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 69. Jag har i en motion begärt en särskild skyddslagstiftning för Vättern. Utskottet viftar undan denna begäran med hänvisning till att sjön Vättern med öar och strandområde åtnjuter exploateringsskydd. Vättern är norra Europas största friskvattenreservoar. Därför är det befogat att ett förstärkt lagligt skydd för Vättern införs. Livsmedelsverket har meddelat att man bör begränsa konsumtionen av röding fångad i Vättern till två gånger per månad. För någon dag sedan meddelade tidningarna runt Vättern att man inte bör äta Vätterfisk mer än en gång per vecka. Är inte detta en tydlig signal om att allt inte står väl till i denna stora dricksvattentäkt? Det är tyvärr inte första gången myndigheter nonchalerar hotet mot Vättern. Jag har i motionen återgivit uppgifter som jag hört av förre museiintendenten Olof Fong i Gränna. När bönderna på Visingsö på 30-talet larmade den vattenvårdande myndigheten, fick de svaret att en så djup sjö som Vättern inte kunde förorenas. Även om det inte tas lika lätt på frågeställningen i dag, tycker jag att åtgärder bör vidtas nu. Vättern som dricksvattentäkt är så värdefull för oss att jag tycker att Vättern borde klassas som en nationalsjö. Fru talman! Kring slamhanteringen har det uppkommit en omfattande debatt. Växtnäringsinnehållet i avloppsslammet är en resurs som bör återföras till åkermarken. Med nuvarande avfallshantering, där slam från hushållen blandas med slam från industrin, kommer det på många platser att innehålla ämnen som gör det direkt olämpligt i livsmedelsproduktionen. Bönderna känner en befogad oro för vad det nuvarande systemet kan innebära för åkermarken på sikt och vägrar på många håll ta emot slammet. Jag tycker de gör klokt i detta. Kds har i en motion begärt ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete för ekologisk avfallshantering av latrin och annat organiskt hushållsavfall. Skall växtnäringsämnena i latrinet utan risk kunna tillföras den odlade jorden, måste det skiljas från industrins avlopp. Det bör vara möjligt att finna lösningar som ersätter det nuvarande wc-systemet med någon form av multrumsanläggning eller med mindre vattenförbrukande system. Det är angeläget att medel nu ställs till förfogan de för en ekologisk, framsynt forskning som strävar efter att i görligaste mån sluta kretsloppet med en resurshushållande miljövänlig teknik. Fru talman! Jag vill ta upp några frågor ur mina motioner, som i större eller mindre utsträckning berörts i propositionen eller i utskottets betänkande. På tre punkter har vi kristdemokrater ansett att utomstående bedömare skall kunna påverka miljöutvecklingen. Det gäller rätten för ideella och naturvetenskapligt inriktade organisationer att överklaga beslut enligt miljöskyddslagen. Utskottet har avvisat tanken, men i reservation nr 121 anses att detta skulle ge medborgarna möjlighet att påverka viktiga beslut i miljöfrågor. Jag har också tagit upp frågan om miljöansvarig vid företag som bedriver miljöfarlig verksamhet. Utskottet avstyrker förslaget, men i reservation nr 117 ges stöd för förslaget. Förslaget om en lagändring i bolagslagen, så att företagens årsbokslut förses med en miljöredovisning, avvisas med hänvisning till den föreslagna förändringen att företag som bedriver miljöfarlig verksamhet årligen skall avge en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Förslaget är bra, men jag tror att det skulle vara en styrka om någon form av miljöredovisning också återfanns i företagens bokslut. Boksluten utgör viktig ekonomisk information, där miljöaspekterna också hör hemma. Kristdemokraterna vill också ha en miljöfond och en obligatorisk miljöskyddsförsäkring för alla som bedriver miljöfarlig verksamhet. Med utskottets och regeringens förslag mister man ett betydelsefullt moment. Såvitt jag kan förstå innehåller inte den nu föreslagna försäkringen någon premieprövning utifrån det enskilda företagets verksamhet, utan premierna kommer att ha stora likheter med det förslag till miljöfond som kds har. Premieprövningen kunde annars bli ett bra incitament att gå över till annan, mindre riskfylld teknik, som skulle ge en fördelaktigare premie. En sådan försäkringsform i kombination med punktskatter, avgifter och andra ekonomiska styrmedel skulle verksamt påskynda omläggningen mot miljövänligare teknik. Frågan om ekonomiska styrmedel tas upp i reservationerna nr 135, 136, 137 och 138, vilka jag följaktligen stöder. Fru talman! Jag vill ta upp två punkter som berör lagstiftningen. Kds har under flera år krävt en ändring av lagstiftningen så att miljölagstiftningen mer skall komma att likna trafiklagstiftningen. Överträdelse av trafikbestämmelser medför böter eller straffpåföljd när överträdelse konstaterats. På samma sätt bör exempelvis överträdelse av tillåtna utsläpp medföra straffpåföljd även om skada inte kan bevisas. Det skall räcka med att tillåtna gränser faktiskt överskridits. Till en del utgör föreslagen ändring av 45 § miljöskyddslagen en förbättring, men jag tycker inte att man nått ända fram. Med tanke på att det många gånger tar tid innan skador av miljöfarlig verksamhet blir uppenbara, har vi hävdat att det behövs förlängd preskriptionstid för miljöbrott. Frågan behandlas i propositionen, där statsrådet anför att preskriptionstiden för ett brott som bedöms som grovt miljöbrott är 10 år. Bedöms inte brottet som grovt, gäller såvitt jag kan förstå miljöskyddslagens Sår. Kds har ansett att den preskriptionstiden bör vara 20 år. I motionen har jag anfört att om en miljöfarlig verksamhet är cancerframkallande kan det ta 15-20 år från exponeringstillfället innan cancern uppträder. Fru talman!

Fru talman! ”Ljuset som silar ner genom bokarnas trädkronor. Det är inte bara natur eller miljö. Det är en del av vår skånska själ.” Dessa stämningsfyllda formuleringar återfinns i en broschyr som moderaterna nyligen förärat en stor del av hushållen i de södra provinserna. Det är med stora förväntan man tar del av fortsättningen i broschyrtexten efter denna anspråksfulla inledning. Och vilka blir då slutsatserna? Jo, det här kommer moderaterna fram till: ”Fattigdom och okunskap har gjort att vi människor burit oss illa åt mot naturen.” Det är möjligt att det var så en gång för länge sedan. Men att påstå något sådant i en skrift tryckt år1988 visar att moderaterna inte är i takt med tiden. De moderata företrädarnas lovsång till marknadskrafterna som allena saliggörande för att lösa svåra miljöproblem ter sig mot denna bakgrund som något malplacerad. Ty är det fattigdom och okunskap som ligger bakom ett stort industriföretags dumpning av 17 000 tunnor kvicksilver i Sundsvallsbukten? Är det fattigdom och okunskap som är anledningen till att ett annat stort och rikt industriföretag i Nordvästskåne under flera år släppt ut tungmetaller över stora bostadområden, tungmetaller vilkas förekomst både företaget och länsmyndigheten förnekade tills ett kraftigt opinionstryck och politiska aktioner fick de ansvariga att tänka om. Och handen på hjärtat: Är det fattigdom och okunskap som ligger bakom de enorma kväveutsläppen från jordbruket som kraftigt bidragit till den allt allvarligare föroreningen av havsmiljön it.ex. Laholmsbukten, Öresund och Skälderviken? Det enskilda ägandet framhålls av de borgerliga med moderaterna i spetsen som den bästa garantin för en god miljö och bra natur. Om detta har förre folkpartisten Carl Tham intressanta saker att säga i en artikel i Arbetet den 4 juni. Så här skriver Carl Tham bl.a.: ”Gösta Bohman är för enskilt ägande —- men som bekant vill han inte gärna att ägarnas fria brukningsrätt begränsas. Men det är just denna begränsning som miljöpolitiken alltmer kommer att handla om. Det gäller produktionen likaväl som konsumtionen. Vilka krav skall ställas på tex Höganäs som villkor för fortsatt produktion, dvs ägarnas rätt att disponera produktionsapparaten? Vilka begränsningar är nödvändiga i bilägarnas rätt att utnyttja sina bilar tex i tätorter?” Så långt Carl Tham. Ett stort antal miljöincidenter under senare tid visar att vare sig marknadskrafter eller ekonomiska styrmedel kan innebära några avgörande och slutgiltiga lösningar på svåra miljöproblem. Exemplen från Skåne och många andra håll på sistone visar att en vaken miljöopinion och politiska styrmedel ytterst krävs för att hålla miljöförorenarna i strama tyglar. När enskilda människor gick fram var och en för sig i den lilla nordvästskånska kommunen hände inte mycket, om man bortser från allmosor från det stora företaget i form av en eller annan bileller hustvätt. Det var först när det bildades en gemensam front bestående av enskilda människor i det miljöstörda området, av miljökämpar och miljöengagerade politiker, som det lossnade. Vanligt folk fick klart för sig att man kunde använda politiken till att åstadkomma förändringar — genom att organisera sig, genom att påverka genom politiska partier. Det är bra att regeringens miljöproposition så kraftigt understryker att det är miljöförorenarna själva som skall betala uppkomna miljöskador. Men det är också viktigt att företagens egen kontroll nu kringgärdas med skärpt hållning från de regionala tillsynsmyndigheterna. Exempel från Malmöhus län visar att såväl ökade resurser och bättre organisation som större civilkurage fordras för att våra länsstyrelser skall kunna fungera som effektiva tillsynsmyndigheter. Den andra fråga jag i korthet vill ta upp gäller utvidgningen av den lagstiftning som gör att man kan utse s.k. särskilt föroreningskänsliga områden. Vi har i dag Ringsjön och Laholmsbukten, där särskild lagstiftning gäller. Nu utvidgar man begreppet så att miljöskyddsområde inte bara skall gälla vattenföroreningar utan också luftföroreningar. Dalälven och Hisingen kommer att förses med sådan speciallagstiftning. Skånska socialdemokrater har också motionerat om att få västra Skåne förklarat som miljöskyddsområde. Så långt sträcker sig nu varken regering eller riksdag. Vi kan ha viss förståelse för det med tanke på de motiveringar som anförs, nämligen att man vill ta ett steg i taget och inte kan gå fram för fort. Det finns flera områden i landet som är hårt drabbade av svåra miljöstörningar. Det intressanta är emellertid att regeringen i sin proposition pekar ut västra Skåne och säger att de föroreningar som drabbat exempelvis Skälderviken och Öresund är så allvarliga att man kan tänka sig att samma lagstiftning som i dag gäller för andra områden också kan komma att tillämpas för västra Skåne.

Situationen är allvarlig. Vi tycker faktiskt att vi har kommit en bra bit på väg med det beslut utskottet nu har fattat.

Exemplet, fru talman, visar att det råder en stor motsägelse mellan borgerlig miljöaktivitet i riksdagens talarstol och praktisk miljöpolitik på det kommunala planet.